Ärade <:kammarledamöter! = Enligt grundlagens bud hälsar jag er välkomna till årets riksdagsarbete. 1970 års riksdag är tvåkammarsystemets sista. Genom enkammarsystemets införande förverkligas väsentliga delar av den författningsreform, vars slutgiltiga utformning alltjämt är föremål för grundlagberedningens prövning. Tidigare avgörande förändringar av vår konstitution — 1809, 1865 och 1919 — föregicks av våldsamma meningsbrytningar under årtionden. Å ena sidan knöts stora förhoppningar, drömmar och förväntningar till besluten; å andra sidan fanns oro och ångest inför det nya och dess risker. Nuets författningsreform framstår inte som en lösning av lidelsefullt tillspetsade motsättningar. I lugn och ro har vi diskuterat hur vi skall skapa så goda och effektiva arbetsförhållanden som möjligt för demokratin och hur vi skall underlätta medborgarnas delaktighet och medansvar vid utformningen av landets politik. Det vore värdefullt om tvåkammarsystemets sista år användes till att grundligt genomtänka på vilket sätt vi kan bidra till att detta syfte vinnes. Det är möjligt att de nya förhållandena med det stora antalet ledamöter samlade i en kammare kommer att framtvinga en ökad självdisciplin och en förändrad debatteknik. Det skulle vara av värde om vi redan vid årets riksdag började träna oss för de kommande förändringarna. Ett nytt årtionde riktar våra tankar mot framtiden. Däri ligger något värdefullt, framför allt för oss riksdagsmän som aldrig får glömma att våra beslut i nuet ofta har verkningar lång tid framöver. Vi bör grunda våra beslut på god känndom om de framtida utvecklingstendenserna. Men det är inte så att vi skall passivt acceptera vad teknik och forskning har att bjuda oss. Tvärtom kan det vara vår uppgift att undersöka huruvida utvecklingen kan innebära risker för den enskilde individen. Om så är fallet måst vi som samhällets representanter söka skydda människan. Ett område där dessa förhållanden framstår med särskild vikt är den för alla människor betydelsefulla frågan om vår miljö. Här kan inaktivitet och underlåtenhet från samhällets sida utgöra ett ödesdigert hot mot de enskilda människorna. Sverige har på detta område ett alldeles särskilt ansvar. På svenskt initiativ beslöt FN:s generalförsamling 1968 att under 1972 hålla en internatio nell konferens om den mänskliga miljön för att bidra till en internationell samordning och ett internationellt tänkande i dessa globala frågor. Strax före jul antogs också vår inbjudan att förlägga konferensen till Sverige. Frågan om vår miljö — ytterst frågan om vår möjlighet att överleva — är ett område där enskilda människor har möjligheter att påverka utvecklingen. Även ett litet land som Sverige kan här påverka det internationella skeendet. Vad som hänt på miljövårdens område är ett tecken på ökat medinflytande och öppnar möjligheter till mera direkta kontakter mellan opinion och parlamentariker. Inom miljöpolitiken framträder nödvändigheten av ett nära samarbete mellan individerna och samhället med särskild styrka. Vi måste ha klart för oss att här som på nästan alla de områden vi behandlar gäller att vi har behov av medborgarnas delaktighet och engagemang vid politikens utformning. Ett sådant medborgarengagemang är i längden det enda hållbara svaret på talet om de kriser som demokratin för närvarande genomlever. Med dessa ord, ärade kammarledamöter, ber jag att än en gång få hälsa er välkomna till årets riksdagsarbete. Till justitiedepartementet har från länsstyrelsen i Stockholms län inkommit fullmakter för redaktören Folke Björkman och statssekreteraren Sven Göran Olhede som vid nya röstsammanräkningar utsetts till ledamöter av riksdagens andra kammare i stället för avgångna ledamöter av kammaren. Kungl. Maj:t har den 19 december 1969 förordnat att granskning av fullmakterna skall företas inför statsrådet Carl Lidbom.

Herr ålderspresident, ärade kammarledamöter! Jag tackar å egna och herrar vice talmäns vägnar för det förtroende som talmansvalen innebär för oss. På grund av utlandsvistelse får jag härmed anhålla om ledighet lördagen den 10 januari 1970. Med stöd av medsänt läkarintyg får jag meddela att jag på grund av sjukdom är förhindrad att infinna mig vid uppropet den 10 januari 1970, samt anhåller med stöd av samma intyg om ledighet till den 16 januari detta år. Härmed anhåller jag om ledighet från riksdagsarbetet under tiden den 12 och den 13 januari 1970 på grund av utlandsresa.

Herr talman! Sedan några år tillbaka utspelas en mänsklig tragedi värre än de flesta i sitt slag under detta århundrade. Den har redan medfört att miljoner människor omkommit av svält, sjukdomar eller krigshandlingar. Miljoner andra har fått obotliga skador. Även kommande generationers framtid har allvarligt påverkats.
Herr talman! Sedan några år tillbaka utspelas en mänsklig tragedi värre än de flesta i sitt slag under detta århundrade. Den har redan medfört att miljoner människor omkommit av svält, sjukdomar eller krigshandlingar. Miljoner andra har fått obotliga skador. Även kommande generationers framtid har allvarligt påverkats.
Herr talman! Den statliga bostadslånegivningen omlades 1968 efter beslut vid 1967 års riksdag, varvid det s.k. paritetslånesystemet infördes. De samhällsekonomiska konsekvenserna samt effekten från fastighetsförvaltningssynpunkt är av stort allmänt intresse.
Här åsyftas kriget i Nigeria, till vilket stormakter levererat vapen, medan Förenta nationerna och den afrikanska enhetsorganisationen stått i stort sett passiva, främst beroende därpå att kriget bedömts vara ett inbördeskrig. Tragedin närmar sig nu sin fullbordan. Stridshandlingarna är på väg att avslutas, miljoner flyende är i dödsångest på marsch mot okända mål, utan föda, utan framtid. En internationell hjälpverksamhet pågår.
Här åsyftas kriget i Nigeria, till vilket stormakter levererat vapen, medan Förenta nationerna och den afrikanska enhetsorganisationen stått i stort sett passiva, främst beroende därpå att kriget bedömts vara ett inbördeskrig. Tragedin närmar sig nu sin fullbordan. Stridshandlingarna är på väg att avslutas, miljoner flyende är i dödsångest på marsch mot okända mål, utan föda, utan framtid. En internationell hjälpverksamhet pågår.
Många av de förutsättningar som angavs i 1967 års proposition har helt förändrats eller föreligger över huvud taget inte längre. Bland annat har betydande räntehöjningar skett medan byggnadskostnaderna i förhållande till tidigare i stort legat fast. För olika kategorier byggherrar har detta lett till mycket allvarliga ekonomiska konsekvenser, vilka det måste vara av stort allmänt intresse att få redovisade.
Från olika håll vill man hjälpa. Frågan är blott: är hjälp möjlig? Hinner den i så fall komma i tid för att förebygga en katastrofens ännu ohyggligare förlängning? Självfallet måste Sverige i samarbete med andra länder, främst då de nordiska, sätta in alla krafter på omedelbar hjälp.
Från olika håll vill man hjälpa. Frågan är blott: är hjälp möjlig? Hinner den i så fall komma i tid för att förebygga en katastrofens ännu ohyggligare förlängning? Självfallet måste Sverige i samarbete med andra länder, främst då de nordiska, sätta in alla krafter på omedelbar hjälp.
Denna hjälp måste vara humanitär och politisk, det senare för att få segrarna i kriget att tillåta och med-+ verka till att miljoner lidande människor skyndsamt undsättes. Åberopande det anförda anhåller jag om kammarens tillstånd att till hans excellens utrikesministern få framställa följande fråga: Vill herr utrikesministern lämna kammaren en redogörelse för vad svenska regeringen hittills gjort och vad den avser att göra i fråga om hjälp åt Biafras folk?
Denna hjälp måste vara humanitär och politisk, det senare för att få segrarna i kriget att tillåta och medverka till att miljoner lidande skyndsamt undsättes. Åberopande det anförda anhåller jag om kammarens tillstånd att till hans excellens utrikesministern få framställa följande fråga: lämna redogörelse för vad svenska regeringen hittills gjort och vad den avser att göra i fråga om hjälp åt Biafras folk?

Herr talman! För vart och ett av de ytterligare val som skall företagas vid detta plenum ber jag att få avlämna en gemensam lista, vilken godkänts av de av kammaren valda ledamöterna i talmanskonferensen. Varje lista upptar namn å så många personer, som det ifrågavarande valet avser.
Herr talman! För vart och ett av de val som skall företagas vid detta plenum ber jag att få avlämna en gemensam lista, vilken godkänts av de av kammaren valda ledamöterna i talmanskonferensen. Varje lista upptar namn å så många personer, som det ifrågavarande valet avser.

Herr talman! Även om det blir en utrikesdebatt i riksdagen senare i vår vill jag ändå beröra ett par utrikespolitiska spörsmål. Först några ord om läget i Nigeria. Meningarna tycks gå isär om situationen där efter Biafras kapitulation, men det kan inte råda något tvivel om att många människor svälter. Det krävs snabba hjälpinsatser. Vi i vårt land måste bistå efter måttet av vår förmåga. Det är min förhoppning att regeringschefen Gowon ställer sig positiv till hjälporganisationerna och samarbetar med dem. I Vietnam tycks krigsaktiviteten ha dämpats, men någon lösning av konflikten kan inte skönjas. Fredsförhandlingarna i Paris har hittills varit resultatlösa. Situationen i Mellersta Östern inger faktiskt växande oro. Det krävs efter gifter av alla parter för att det skall ges förutsättningar för en utveckling mot fred. I vårt land har vi sedan länge arbetat under gynnsamma betingelser, bl.a. tack vare de naturliga förutsättningar vi har i vår malm, vattenkraft och skog. Vi har också betydande kunskapstillgångar genom goda forskare, skickliga tekniker och duktiga yrkesarbetare. Vi har sluppit undan förödelsen av två världskrig. Vårt samhälle har varit ett måttfullhetens samhälle utan större uppslitande inre strider. Vi kan alltså peka på en ganska gynnsam bakgrund för våra framsteg. Men motsvarar då framstegen förutsättningarna? Som helhetsomdöme synes man kunna påstå att resultatet får anses som ganska ordinärt. Det är varken särskilt bra eller särskilt dåligt i förhållande till vårt utgångsläge. Självfallet bör vi politiker framför allt rikta blicken framåt, men det är också nödvändigt att någon gång se tillbaka, undersöka vad som händer, dra lärdomar för framtiden — alltså vid sidan av prognoserna — och även göra återblickar. Sverige har liksom andra länder haft både framgångar och bakslag i sina ekonomiska strävanden. Det ligger i sakens natur att en finansminister gärna uppehåller sig vid de fördelaktigare sidorna, medan det överlämnas åt oppositionen att påtala vad som får anses som mindre lyckat. När jag nu säger några ord om detta är det inte fråga om något efterklokhetens budskap i syfte att skapa underlag för värdeomdömen utan i stället en fråga om att dra lärdomar av det som inträffat. Först ett par ord om nationalproduktens utveckling. Om man ser på förhållandena för perioden 1966—1970 — för 1970 blir det naturligtvis fråga om en prognos — visar det sig att Sverige alla dessa år ligger under genomsnittet för de europeiska OECD-länderna i fråga om brut tonationalproduktens utveckling. Vi ligger alltså på den sämre halvan under dessa år, och det gäller inte bara för något enstaka utan för vart och ett av dessa år. Om vi hade kunnat hålla oss vid medeltalet, skulle det ha inneburit att skatteinkomsterna automatiskt legat någon halv miljard kronor högre för vart och ett av dessa år. Man kan spörja efter orsaker till detta förhållande. Det är inte så lätt att med bestämdhet ange några sådana, men jag vill när jag nu något skall beröra den ekonomiska politiken helt allmänt framhålla som min mening att åtgärderna på detta område ibland har satts in för sent. Det gäller både när man slagit till bromsarna i en högkonjunktur och när man velat stimulera näringslivet i ett svagare konjunkturläge, på samma sätt som man trycker på gaspedalen i ett motlut. Låt mig bara nämna ett par exempel. Budgetåret 1964/65 hade vi en mycket god konjunktur, som man faktiskt spädde på både med finanspolitiken och med ett frisläppande av investeringsfonder, tvärtemot dessas syfte, som ju är att stimulera under en svagare ekonomisk konjunktur. Först i början av 1966 vidtogs verkliga åtgärder för att dämpa högkonjunkturen, men då var man så sent ute att konjunkturen på nytt hade börjat vändas i nedgång. Ja, den skyhöga räntan bibehölls faktiskt under större delen av lågkonjunkturen, d.v.s. under hela 1967 och ett stycke in på 1968, när det var stimulans som hade behövts. I misslyckanden av detta slag har vi nog att söka en del av anledningen till att båda åren 1966 och 1967 blev så pass besvärliga med omfattande nedläggning av företag och friställning av arbetskraft och med ökat importbehov av varor för att ersätta det bortfall på marknaden som blev följden. Att det inte var fördelaktigt för balansen i vår utrikeshandel och för vår reserv av utländska valutor är uppenbart. Under en sämre konjunktur, såsom under 1966 och 1967, uppstår självfallet svårigheter, men min uppfattning är att dessa förvärrades därför att man bibehöll dämpande åtgärder under 1967 och när det gällde räntan så långt som in på 1968. Hurdan är då situationen just nu? Under det budgetår som slutar den 1 juli i år lånar staten som bekant upp inte mindre än 3 miljarder kronor. Det är en ganska stor summa i en så hög konjunktur som den vi nu har. Den budgeten — alltså innevarande års — tycker jag för min del förtjänar beteckningen svag. En starkare budget klarar, om den är rätt utformad, bättre vissa faror som hotar och av vilka jag här vill nämna tre. För det första är det fråga om prisstegringarna. Finansministern tror på 3,5 procents prisstegring. Stannar det vid det? För det andra gäller det våra affärer med utlandet. Vi köper mera varor och tjänster än vi säljer. Kommer det att gå ihop? Vi har hittills tröstat oss med att våra reserver av utländsk valuta varit rätt goda. Men hur har det gått? Jo, en tredjedel av alla dessa reserver är »borta med vinden» under år 1969. Jag tror att det utöver de anledningar härtill som finansministern nämner kan vara gamla synder som nu bubblar fram. Med gamla synder menar jag fleråriga underskott i förhållande till utlandet — underskott som av skilda anledningar tidigare inte slagit igenom i vår reserv av utländska valutor. En annan tänkbar förklaring — teoretiskt i varje fall — är att en del av underskottet uppstått därför att vi i en stark konjunktur äter av våra besparingar. Den förklaringen är inte särskilt rekommenderande. Men hela förklaringen kan det naturligtvis inte vara, utan de s.k. kapitalrörelserna spelar också in till en betydande del. För det tredje är nackdelen med en svag budget — och det är när allt kommer omkring kanske den på lång sikt allvarligaste — att staten lånar så mycket att det blir för litet kvar till den förnyelse av vår industriella apparat som är nödvändig för att vi skall kunna hålla jämna steg med utlandet. Näringslivet arbetar i dag, som vi vet, under trycket av en av myndigheterna påbjuden järnhård kreditåtstramning och en skyhög ränta. Finansministern förefaller, av finansplanen att döma, själv vara ganska oroad av restriktionerna. Och det vill inte säga så litet — finansministern brukar ju behålla sitt stoiska lugn i det längsta. Men nu är han oroad. Han säger att om dessa restriktioner består en längre tid kan verkningarna bli negativa för investeringsexpansionen i de näringar som vårt land med hänsyn till handelsutbytets betydelse är så beroende av för sitt välstånd. Och på den punkten är det säkerligen många som instämmer med vår finansminister. När det, som jag nyss nämnde, förhåller sig så att staten lånar 3 miljarder kronor under innevarande budgetår blir det trångt för andra lånebehövande. Detta tror jag att alla känner till. Vad de uppgifter kan betyda i sammanhanget, som jag har läst i kommentarer från personer vilka hör till finansministerns närmaste stab, skall jag inte yttra mig om. Det sägs att underskottet är helt koncentrerat till hösthalvåret 1969. Det återstår att se om det är på detta sätt. Skall sådana uttalanden vara annat än rent akademiska får de anses syfta till att man kan tänka sig att rätt snart lätta på kreditrestriktionerna. Vad vi behöver inom den närmaste tiden är ökat utrymme för satsning på vårt näringsliv. En sådan satsning är nödvändig för att öka produktion och export. En exportökning vill till om vår handel med utlandet skall gå ihop bättre. Vi behöver också en ökad satsning på lokaliseringspolitiken för att kunna möta strukturförändringarna inom näringslivet och eliminera den speciella otrygghet som glesbygden upplever. Vare sig vi befinner oss i toppen av en högkonjunktur eller vi har en sämre konjunktur måste vi verka för att alla delar av vårt land — alltså även de svagare regionerna — kan hänga med. Vad jag emellertid framför allt skulle önska är ett konjunkturpolitiskt system som snabbt kan träda i funktion; i en svag konjunktur naturligtvis stimulerande och i en överhettad konjunktur dämpande.

Vad jag spanar efter under finansministerns kvarvarande år på sin post är något av den anda som Wigforss lade i dagen när han startade den aktiva konjunkturpolitikens ena del, nämligen förmågan att stimulera i en lågkonjunktur. Det är kanske svårare att klara den andra delen, men jag har en ganska hög tanke om vår finansminister, trots de negativa förhållanden som naturligtvis också måste vidlåda varje persons verk. Därför skulle jag vilja rikta maningen till finansministern: Försök att under de kommande åren komplettera detta system så att det blir smidigt och ägnat inte bara att stimulera i en lågkonjunkur! Det bör inte bara kunna stimulera tillräckligt utan även tillräckligt fort. Det bör även kunna dämpa tillräckligt snabbt innan det har gått för långt. Dämpningseffekten får inte verka först när vi har börjat att på nytt ha en lågkonjunktur och det behövs andra åtgärder. Det är just där svårigheterna ligger. En aktiv näringspolitik måste enligt centerns mening gå ut på att skapa goda förutsättningar för de enskilda och kooperativa företagen, som utgör omkring 95 procent av näringslivet. Men det betyder inte att vi är förskräckta för statliga företag. Sådana behövs när inte enskild eller kooperativ företagsamhet står till förfogande eller när sociala behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Det regeringen kallar aktiv näringspolitik har utöver skatter och skyhöga räntor i stort sett inneburit att man byggt upp instrument för olika institutioner. Det har varit fråga om ett näringspolitiskt råd, styrelse för teknisk utveckling, investeringsbank, utvecklingsbolag, etableringsbolag, förvaltningsbolag, industridepartement och en industriminister. Det har inte varit mycket att vara oense om. I stort sett har detta byggts upp i enighet. Men den stora frågan framöver är: Hur kommer dessa instrument att användas? Det finns kretsar inom socialdemokratin där man känslomässigt och högljutt ropar på socialisering. Jag tror att majoritetens attityd, som väl är den officiella, ser annorlunda ut; den är mera återhållsam. Man håller sig emellertid med något slags regeringsfotograf eller förstorare, som förstorar upp de 5 procent av näringslivet som drivs i statlig regi. Det verkar som om det är dessa 5 procent som har den största betydelsen och inte de 95 procenten i enskild och kooperativ regi. Centerns linje är samverkan mellan samhälle och näringsliv i enskilda och kooperativa företag och i statliga företag i den omfattning jag nyss nämnde.

Det där kan man ju spekulera om, men jag tycker att det är en rätt vettig siffra. Nåja, det är klart att detta inte är något så våldsamt stort lånebehov, även om man i en konjunktur som dagens gärna hade sett ett något lägre. Vi skall ju få en skattereform. Den reform som aviseras synes delvis överensstämma med vad centerpartiet förordade vid sin stämma i Visby 1968. Hur den i övrigt skall se ut vet vi i dag inte tillräckligt mycket om. Kommer reformen att lätta på bekymren för låginkomsttagarna, såsom <centerpartiet vill, är det en mycket positiv sak. Att kommunalskatten, som finansministern också säger, därvid betyder mest är ju känt. Men hur kommer de åtgärder att se ut, som finansministern ställer i utsikt för att mildra en del av reformens olägenheter, t.ex. nackdelarna av särbeskattningen i sådana fall där endast ena maken förvärvsarbetar? På många orter saknas för övrigt arbetstillfällen för båda makarna. Vad innebär finansministerns uttalande med följande lydelse: »Hänsyn till att avdraget för erlagd kommunalskatt bortfaller för enskilda personer tas genom utformningen av den nya skatteskalan.>? Det vill vi se. Vi vet ingenting om det. Hur blir det med villabeskattningen efter de höjda taxeringsvärdena? Vi har fått vissa antydningar om att det blir justeringar därvidlag också, och det är naturligtvis någonting som vi betraktar som nödvändigt. Vi väntar med omdömen även på den punkten tills vi bättre vet vad finansministern vill. Så har vi det nyligen framlagda kommittéförslaget till förmögenhetsbeskatt ning. Det måste faktiskt bedömas i belysning av de nya inkomstskatteskalorna. Framför allt gäller detta den föreslagna reduktionsregeln då avkastningen av förmögenheten är särskilt låg. Det är självklart att stora inkomster och stora förmögenheter skall beskattas med högre procentuella uttag, men naturligtvis då under beaktande av den gyllene regeln att alla politiska beslut skall te sig rimliga. Bättre jämlikhet kan uppnås genom ändring av skattesystemet och genom socialpolitiken i vid bemärkelse. Här måste vi visa oss öppna för att pröva nya vägar. En tanke som kanske ligger ett stycke fram i tiden är minimiinkomst, som skulle kunna inte bara ge en allmän grundtrygghet utan även medföra att den sociala apparaten kan rationaliseras genom samordning och förenkling av administrationen. Jag har lagt märke till att finansministern snuddat vid denna tanke, och jag tror att det finns anledning att hålla den vid liv även om förslaget i dag kan te sig som något av en framtidsvision. Men tanken bakom det behöver för den skull inte vara orealistisk. Jag tror att vi är mogna för att låta en utredning granska denna fråga. Om vi inför systemet minimiinkomst får vi dock inte rucka på principen att de människor som arbetar inte skall behöva betala för dem som vägrar att ta emot erbjudet arbete som lämpar sig för dem. När jag ändå berör skattereformen måste jag erinra något om barnbidragen, som trots penningvärdets fall varit oförändrade sedan 1965. Här måste det bli en kompensation både för penningvärdets fall och för höjningen av momsen. Hur kommer det att bli med de s.k. förvärvsavdragen för mödrar med arbete? Kommer barnfamiljernas förhållanden att beaktas tillräckligt i samband med förändringen av skatteskalorna och höjningen av momsen? Framför allt måste flerbarnsfamiljernas förhållanden uppmärksammas. För några år sedan föreslog vi från vårt håll en sänkning av den allmänna pensionsåldern från 67 år. Detta är en jämlikhetsfråga av första ordningen och det är närmast upprörande, tycker jag, att somliga i dag vill vifta bort den. Men vi är glada över att detta viktiga rättvisekrav vinner gehör i vida kretsar. Det är ingen rättvisa om halva svenska folket har rätt till pension vid 65 år, medan den andra halvan — det är då fråga om människor med tungt och slitsamt arbete — inte får full pension förrän vid 67 år. Förslaget går ut på att alla skall ha rätt till full pension vid 65 år. Alla skall liksom nu få högre pension om de börjar ta ut den senare, men de skall också har rätt att få pension tidigare än vid 65 år — då naturligtvis med den vanliga reduktionen. Vidare bör enligt vår mening grupper och personer med tungt arbete eller svag hälsa få full pension redan före 65 år. Att sedan folkpensionärerna skall följa med i den allmänna standardhöjningen har vi funnit självklart — det är lika självklart för oss i dag som på den tiden då vi var ensamma om att försöka få riksdagen att fastslå den maximen att man även framöver skulle se till att folkpensionärerna fick följa med i standardhöjningarna. Det ena partiet efter det andra anslöt sig till den tanken och beslut härom har också fattats. Vi har naturligtvis gått igenom vilka kostnaderna skulle bli för denna reform. Statens inkomster ökar nu med ungefär 4 miljarder kronor om året. När resurserna skall fördelas uppstår frågan vad vi skall sätta i första hand, i andra hand o. s. v. Vill man verkligen sänka pensionsåldern går det också att åstadkomma de nödiga medlen härför. Vi har uppgifter från tillförlitligt håll om att den reformen inte behöver kosta staten mer än sammanlagt 600 å 700 miljoner kronor per år. Vi har då tagit hänsyn till att en stor del av dem som i dag är mellan 65 och 67 år uppbär arbetslöshetsersättning eller sjukersättning och att en sänkning av pensionsåldern innebär besparingar på dessa två utgiftsposter. Miljövården har på senare tid tilldragit sig allt större uppmärksamhet. Det gäller den yttre miljön med frisk luft, frihet från buller, rent vatten o. s. v. Det gäller också vad man kallar den inre miljön, d.v.s. en god arbetsmiljö, frihet från stress i arbetet, en god boendemiljö och en trivsam fritidsmiljö. När centerpartiet år 1962 väckte en brett upplagd motion i detta ämne, vann denna ringa förståelse i riksdagen. Men i dag betraktar man faktiskt en god miljö som en nödvändig del av levnadsstandarden. Med standard menar vi nu inte längre bara materiell konsumtion av varor och tjänster, utan praktiskt taget det mesta av det som vi människor sätter värde på, sådant som kan bilda grundvalen för harmoni i arbetet, på fritiden, i familjelivet o.s.v. Hur mycket av detta ingår i den så kallade nationalprodukten? I denna ingår väl ingenting av detta nya. Förklaringen härtill kan vara enkel nog; det som ligger utanför det materiella kan vara svårt att mäta. Men vill vi därför finna oss i att kommuner, företag och andra förstör och förgiftar vår omgivning? Vi är nog alla överens om att svara nej på den frågan. Olika slag av verksamhet medför större eller mindre olägenheter i fråga om miljön. Somliga industrier förstör miljön mycket och andra mindre. Ett slag av verksamhet, herr jordbruksminister, nämligen jordbruket, ger paradoxalt nog ett övervägande miljöförbättrande resultat. Den förbättring som åstadkommes genom att man håller landskapet öppet kommer säkerligen framöver att värderas ganska högt. Det gäller här en del av levnadsstandarden för flertalet människor. Vi kommer undan för undan att tänka om, att få nya synsätt, och nog skulle det förvåna mig om inte det öppna landskapet då kommer att sättas mycket högt på värdeskalan. Men hur skall dessa ting finansieras? Miljövården kostar mycket pengar. Den bör naturligtvis på något sätt fogas in i totalkalkylen för företagen. Vem betalar för miljövårdsåtgärder när sådana behövs? Någon säger att företagen bör betala med sina vinster. Ja, visst kan dessa vinster användas, men de räcker bara till en mycket ringa del. Att varorna blir dyrare i tillverkning är uppenbart, och att detta drabbar konsumenterna är också klart. Men hur går det om konsumenterna finns i ett annat land, där man kan köpa varor som inte belastas av miljökostnader? Och hur går det i de fall där svenskt näringsliv skall konkurrera med importerade varor, för vilka några miljövårdskostnader inte finns? Blir det nedläggningar av företagen eller hur skall man handla i en sådan situation? Om det inte finns vinstmedel som kan användas för detta ändamål och om miljövårdskostnaderna med hänsyn till konkurrensen inte kan tas ut från konsumenterna, leder detta naturligtvis ofelbart till minskade möjligheter att höja lönerna och till sämre möjligheter att hålla företagen i gång. Jämlikheten kan härigenom komma att minska i stället för att — som vi vill — öka. Mot den nu skisserade bakgrunden kommer man fram till, att i den mån miljövårdsproblemen och frågan om kostnaderna för åtgärderna inte företagsekonomiskt kan klaras i samband med företagens lokalisering, så får man sannolikt avstå från sådana företag, om man inte kan vidta speciella åtgärder. Annorlunda ställer sig saken när det gäller företag som redan finns och för vilka arbetskraft, samhällsservice i form av bostäder, skolor etc. är ordnad. Finns det då någon annan väg, om konsumenterna inte kan belastas, än att lösa problemen kollektivt genom samhället. Ofta kan det vara nödvändigt att gå den vägen även för att ge företagen så likvärdiga förutsättningar som möjligt och därmed skapa underlag för den jämlikhet mellan de arbetande som vi eftersträvar. Sedan kanske det allmänna behöver ta ut avgifter för att till större eller mindre del täcka sådana här kostnader. Inom hela denna nya sektor av levnadsstandarden — jag tilllåter mig att kalla det som utöver det rent materiella fordras för vårt välbefinnande för levnadsstandard — famlar vi tyvärr alltjämt i mörker. Problemet är stort, och det är nödvändigt med utredningar som ger ett bättre grepp om hela situationen, om det samlade behovet och om det lämpligaste sättet för finansieringen. På det sättet kommer vi snabbare fram till goda resultat inom miljövården. Friska grepp är vad som fordras här. Sverige bör ha goda fördelar av ett ekonomiskt samarbete, inte bara med Nordens länder utan också med andra länder i Europa. Det tror jag nog den största delen av svenska folket menar. Det är därför jag hälsar med tillfredsställelse att Nordekförhandlingarna på nytt kommer i gång. Från vårt håll upprepar vi vad som har sagts tidigare, nämligen att det bör vara självklart att det ordnas så att inga grupper blir lidande på ett sådant samarbete och att detta villkor bör kunna uppfyllas, eftersom samarbetet för att vara meningsfullt måste ge fördelar utöver nackdelarna för varje land. Vårt lands intresse av samverkan med EEC är också uppenbart. Här måste emellertid samarbetet anpassas till vår neutralitetspolitik. Det är en linje som vi har hållit fast vid ända sedan EEC resonemangen påbörjades. Vi står kvar där. Näringspolitiken i stort är naturligtvis av betydelse även för jordbruket, men jordbruket har en särskild ställning som nödvändiggör speciell politik för den näringen. Ett skäl är beredskapsoch försvarspolitiken. Vi måste kunna klara vår egen försörjning i en avspärrning. Ett annat är, som jag nämnde tidigare, miljöoch naturvården som behöver samordnas med jordbruket och med jordbrukspolitiken.

Jordbruksbefolkningen kan inte i längden fullgöra sin uppgift på sämre villkor än dem som gäller för näringslivet i övrigt, i stort sett i varje fall. Jordbrukspolitiken måste vara inriktad på skälig lönsamhet i rationella jordbruksföretag. Vi har faktiskt hållit en mycket god, kanske enastående, rationaliseringstakt, och att klara familjeföretagen i jordbruket liksom inom industrioch servicenäringar är en viktig jämlikhetspolitisk målsättning. Det är en av huvudfrågorna för 1970-talets politik och den skall vi klara innan det är för sent. Det nyttar till intet att komma med hö när hästen är död. Stödet till det norrländska jordbruket måste förbättras. En positiv händelse är att regeringen har tillsatt en utredning om jordbruket i norra Sverige. Vi kan i dag oändligt mycket mer än tidigare påverka vad som sker i vårt land på gott och ont. Teknikens framsteg — huvudsakligen ett resultat av vetenskap och forskning — har givit oss oanade möjligheter. Vår tid utmärks av att utvecklingen och förändringarna sker så snabbt. Takten i den tekniska utvecklingen och framstegen i vetenskap och forskning ställer oss inför ständigt nya problem. Ibland frågar man sig faktiskt, om det är utvecklingen som styr oss eller om det är vi som be härskar utvecklingen. Jag misstänker att det är någon form av växelverkan. Frågan är befogad med tanke på att vi på det tekniska och ekonomiska området får allt fler prognoser, planer och beslut som påverkar och binder människor och samhälle allt längre in i framtiden. Våra beslut om utbildningen, boendemiljöns utformning, vägpolitiken, järnvägspolitiken, atomkraftverkens lokalisering o.s.v. får stor inverkan på det samhälle som bebos av våra barn och av ännu ofödda generationer. Vårt ansvar mot dem som inte kan ge uttryck för sin vilja är ett av argumenten för att inte nonchalera forskning om olika möjliga utformningar av framtidens värld. Vi måste få till stånd forskning och planering också om hur människorna påverkas och kan väntas få det i framtiden. Hur vill vi att Sverige skall se ut t.ex. i slutet av seklet, år 1990, för att inte gå alltför långt fram i tiden? Hur skall Svenssons bostadsmiljö, arbetsmiljö, fritidsmiljö och valmöjligheter i skilda hänseenden se ut? Men om vi bara ser på det decennium som just har börjat, kan vi finna argument för att bättre klargöra för oss vilket samhälle vi vill ha, så att vi inte blir överraskade av utvecklingen. Skall det en gång bli så att vi människor kan använda hjälpmedlen inte mot varandra, utan för varandra, till gemensam nytta? I smått inom vårt land ser vi hur våldet används inom skilda områden. Mellan länder pågår en kamp med död, lemlästning och svåra lidanden inte minst för civilbefolkningen. Händelser i Vietnam och Mellersta Östern skakar oss. Låt vara att vi inte kan göra mycket åt förhållandena utanför vårt land; något kan nog ändå göras. Det gäller då att ha en vilja och vara målmedveten. Har vi i bättre lottade länder en vilja till utjämning? Den viljan beror i hög grad på om vi kan finna sådana vägar och former för utjämningen, så att folket i de bättre lottade länderna verkligen tror på resultat. Det är alltför många som i dag är skeptiska i det avseendet. Ibland kan naturligtvis vår hjälp te sig som en droppe i havet, och i stort är den det, men därför får vi inte ge tappt. Det ligger i sakens natur att centerpartiet strävar att bryta vad vi har kallat enpartiväldet. Endast på den vägen kan vi nå ökat inflytande. När vi vill bryta detta enpartivälde, innebär det inte något förnekande av att vi värdesatt många av socialdemokraternas insatser under gången tid, men en ny generation har trätt till. Vi vet ganska litet om den. Vi måste vänta och se vad den generationen vill och vi bör inte i förväg klandra eller ens misstänkliggöra den. Centern kan inte ensam bryta enpartiväldet — det behövs insatser även av folkpartiet och de moderata. Därav skall inte den slutsatsen dras, att centern har samma uppfattning som de moderata eller ens i alla avseenden samma uppfattning som folkpartiet.

Nu är det faktiskt en öppen fråga, om vi står inför en socialistisk skördeperiod, kanske delvis av annan karaktär än under 1940-talet. Skördeperioden på 1940-talet upphörde ganska snabbt, eftersom den egentligen bara gav agnar. Nu verkar det som om man i agnarna försöker blanda in litet vete från privat företagsamhet för att få ett något bättre bröd. En sak är klar: det finns grupper av människor som strävar efter en ren socialism. De kommer inte att vara overksamma. I en sådan situation blir det nödvändigt för centerpartiet och folkpartiet att mobilisera alla sina krafter för att hindra en eventuell socialistisk utveckling. Att moderata samlingspartiet då kommer att stödja mitten får väl anses ställt utom allt tvivel.